Fru talman! Ärade ledamöter! Allan Widman har frågat mig när jag avser att lägga fram en proposition till riksdagen om inrättande av en angränsande zon runt Sveriges kuster. FN:s havsrättskonvention ger kuststater rätt att inrätta en angränsande zon som ansluter direkt till statens territorialhav. Zonen får sträcka sig högst 24 nautiska mil från statens baslinjer. Inom sin angränsande zon får en kuststat utöva nödvändig kontroll för att förhindra att brott mot dess tull, skatte, migrations eller hälsolagstiftning begås inom statens territorium och för att beivra sådana brott. Kuststaten får också skydda arkeologiska och historiska föremål som påträffas inom denna angränsande zon. Jag instämmer med Allan Widman i att det är angeläget att Sverige inrättar en angränsande zon. Havsgränsutredningen föreslår i sitt betänkande, Gränser i havet , hur en svensk angränsande zon kan inrättas. Betänkandet är för närvarande ute på remiss. Proposition till riksdagen kommer att lämnas så skyndsamt som lagstiftningsprocessens olika steg medger.

Fru talman! Det är sällan man som interpellant har anledning att känna så stor tacksamhet över ett mycket tydligt svar från regeringen, men jag delar utrikesministerns syn på vikten av att också Sverige inrättar en angränsande zon. Frågan har - tror jag - diskuterats sedan mitten av 1990-talet, det vill säga i snart 20 års tid. Det var den föregående regeringen som tillsatte Havsgränsutredningen. Jag har själv, fru talman, väckt frågan de senaste sex sju åren i kammaren gång efter annan. Vad det handlar om är att Sverige i vissa avseenden kan utsträcka sin överhöghet när det gäller områden som tullar, skatter, hälsa och migration. En angränsande zon kan, som utrikesministern framhöll, sträcka sig upp till 24 nautiska mil från den svenska baslinjen, vilket lite slarvigt uttryckt innebär att det havsområde inom vilket Sverige har viss överhöghet nära nog fördubblas med en angränsande zon. Efter att jag lämnade in min interpellation kom ett beslut om att utredningen - men där kan jag ha fel - skulle gå ut på remiss. Detta är jag oerhört tacksam för. Jag har förstått att remisstiden går ut i mitten av augusti. Jag är naturligtvis också mycket glad över att utrikesministern avser att så skyndsamt som lagstiftningsmekanismen tillåter också lägga fram en proposition till riksdagen. Givet detta svar undrar jag om det är möjligt för utrikesministern att alldeles kort precisera i tid när en sådan proposition kan påräknas. Om jag räknar rätt borde en proposition kunna komma före juluppehållet under nästa riksdagsår.
Fru talman! Jag tyckte att frågan var intressant när jag fick den föredragen för mig. Jag vet att det är precis som Allan Widman påpekar, nämligen att diskussionen har pågått i många år. Tur att det finns riksdagsledamöter som skjutsar på och är aktiva i debatten. Vår inställning är att vi tycker att Sverige ska utnyttja möjligheterna att i så stor omfattning som möjligt förhindra eller bestraffa överträdelser inom statens territorium. Det är fråga om tullar, skatter, invandring och hälsoskydd. Precis som jag har påpekat är det viktigt att frågan också omfattar EU-lagstiftning. Delar av Sveriges territorialgräns i havet är faktiskt också EU:s gräns. Möjligheten att skydda kulturarvet i havet är också en viktig aspekt. Det vi vill göra rent proceduriellt är att avvakta remissinstansernas synpunkter innan vi kan avgöra exakt hur omfattande befogenheter att agera i zonen som ska ges till berörda myndigheter. Jag skulle tro att det är rimligt, om det inte kommer en massa invecklade tilläggsförslag eller synpunkter som går rakt emot utredningen, att tidsgränsen blir någonstans vid årsskiftet - om remissinstanserna är välvilliga och det blir enkelt att hantera frågan. Det borde ligga inom rimlighetens gräns.
Fru talman! Frågan har under åren varit ute på remiss till olika myndigheter i olika stadier av beredningsprocessen. Så långt har det inte varit alldeles unisont, men en överväldigande del av remissinstanserna har i grunden haft ett positivt förhållningssätt till frågan. Det gäller viktiga frågor. Tyvärr händer även i våra dagar oegentligheter ute på Östersjön. Fartyg försvinner och dyker upp i andra delar av vår kontinent. De hot som vi talar om här handlar om trafficking, tuberkulos, terrorism. Om vi har möjlighet att bidra till en bättre ordning på Östersjön ligger det i Sveriges intresse även säkerhetspolitiskt. Om den angränsande zonen skulle utsträckas till 24 nautiska mil från baslinjen kommer till exempel den gasledning som nu sträcker sig genom Östersjön och som utgör ett potentiellt hot för vår miljö i sina olika delar att hamna innanför den svenska angränsande zonen. Jag tackar än en gång för svaret och för tydligheten om när propositionen kan komma till riksdagen.